Fru talman! Nu gäller det sjö och kustövervakningsfrågor. Den första punkten i handlingarna gäller bortforsling av båtvrak. Visst är det genant att denna fråga ska dyka upp år efter år. Den återkommer hela tiden i motionsform. Det är egentligen en enkel fråga att lösa. Men den är nog så besvärlig för de berörda hamnarna. Jag konstaterar att Socialdemokraterna inte heller i år vill ha någon lösning på problemet. Man hänvisar till en konferens som ska äga rum ute i Europa år 2006. Detta gör man trots att det av utskottets svar framgår hur obegripligt krångligt det är att hantera frågan om skeppsvrak. Ibland är det sjöfyndslagen som är tillämplig, ibland är det naturvårdslagen, ibland är det renhållningslagen. Inblandade myndigheter är polisen, Kustbevakningen, kronofogden, länsstyrelsen, kommunen, Sjöfartsverket och hamnkaptenen. Man kan fråga sig vilken hamnkapten som vågar ta tag i en sådan här fråga och ge sig in i detta getingbo. Man kan ju faktiskt bli skadeståndsskyldig om man gör det minsta lilla fel. Är det då konstigt att båtvraken blir liggande till men för sjöfarare, för hamnarna och för miljön? Båtvraken utgör en deprimerande syn där de ligger och förfular omgivningen. I lilla Lomma kommun, alldeles norr om Malmö, har man byggt ett underbart bostadsområde nere i hamnen med utsikt över sundet och naturligtvis över Lomma hamn. Där måste tusentals människor sitta och titta på en massa båtvrak som ligger och faller sönder. Man behöver inte gå runt särskilt mycket i Stockholms vackra omgivningar innan man hittar samma syn: en massa båtvrak som förfular och förstör. Vi hade aldrig accepterat ett sådant förhållande om det gällde bilvrak. Där finns en annan lagstiftning. Vi hade då snabbt och elegant flyttat undan bilarna. När det gäller båtvrak är det totalt omöjligt. Man skyller nu på att man ska avvakta en konferens år 2006 någonstans i Europa. Regeringen gör sannerligen sitt bästa för att göra EU så impopulärt hos svenska folket som det bara är möjligt. När man tar ett impopulärt beslut är det vanligt att man säger: Det har EU beslutat. Det har vi hört många gånger. När EU har beslutat något är Sverige det absolut första land som implementerar allting. Det gör vi med en irriterande noggrannhet in i minsta detalj. När det är ett beslut som svenska folket upplever som nödvändigt säger man ofta från Socialdemokraternas håll: Vi måste vänta på EU. Så gör man för att göra EU riktigt impopulärt, fru talman. När det gäller kustbevakningen och Kustbevakningens organisation har vi samma uppfattning i år som i fjol: Slå ihop Kustbevakningen och Försvarsmakten, det vill säga låt Kustbevakningen bli en del av marinen. På så sätt kan man spara pengar, och man kan samordna. Man får ut oändligt mycket mer effektivitet av de krympande resurserna. Vi har på tok för många myndigheter i Sverige. Många av dem är små. Kustbevakningen är en sådan. Alla våra myndigheter använder en del av sin tid till att slå vakt om sina revir. Vi har sett massor med exempel på hur svårt de har att samarbeta. Inte minst har vi vid våra resor runtom i Sverige fått se och höra hur dåligt samarbetet är mellan Kustbevakningen och marinen. Det viktiga är att Sveriges kuster skyddas, bevakas och övervakas mot anfall, terrorism, miljöförstöring, smuggling, trafficking och vad ni vill. Svenska folket, de som betalar notan, bryr sig inte ett dugg om den organisatoriska bakgrunden, utan de vill ha bästa möjliga skydd med största möjliga effektivitet, det vill säga till låga kostnader. Om detta sedan utförs av polisen, försvaret, kustbevakningen eller tullen bryr sig svenska folket inte om. Därför, fru talman, som ett första led i att banta antalet myndigheter: Låt undersöka möjligheten att slå ihop kustbevakningen och marinen! I handlingarna hänvisar man till att det är nödvändigt och måste vara en civil övervakning, och jag förstår över huvud taget inte varför. Jag tillbringar mesta delen av min fritid i båt ute på Öresund. Där möter jag ofta den danska motsvarigheten till vår kustbevakning, och den tillhör den danska marinen. Jag vågar påstå att det inte finns en båtägare i Öresund som en sekund funderar på vilken organisatorisk tillhörighet den eller de andra båtarna har. Man är nöjd när man ser dem agera. Man känner en trygghet och ser den effektivitet som de uppvisar. Alla vi som är politiker har lärt oss att det här med organisationsfrågor inte är någon kioskvältare i valrörelser och liknande. Folk bryr sig inte om organisatorisk tillhörighet. Man vill ha effektivitet. Därför, fru talman, vill vi att man ska låta undersöka möjligheten att låta Kustbevakningen ingå som en del i Försvarsmakten. Vi brukar för att vinna tid yrka bifall till endast en reservation. I mitt fall gör jag det till reservation 1, Vrak och ägarlösa båtar.

Fru talman! Samhällets, och därmed skattebetalarnas, pengar ska ju användas på bästa sätt. Det tror jag att vi alla är överens om. Därför är det ju vettigt att man, när det finns kompetens och när det är rationellt, ser över möjligheten att samarbeta. Vissa uppgifter kan tas över av en myndighet för att avlasta en annan. Det är precis vad den motion som vi har lagt fram handlar om. Kustbevakningen finns ju till havs i skärgårdar och i kustområden. De utför många olika uppgifter och kontroller och har ett brett spektrum av uppgifter under sitt fögderi. Man har polisiära befogenheter. De anges i lag. Det är det så kallade rättskedjeperspektivet som här avses. Kustbevakningen har en unik kompetens till sjöss som skulle kunna utnyttjas mycket bättre än i dag. Det avlastar också åklagare och polis, och vi vet alla att det inte är yrkesgrupper som sitter med armarna i kors. Vänsterpartiet har föreslagit att de polisiära befogenheterna utökas så att de också ska kunna användas för ordningsbot och för att ta rutinmässiga alkoholutandningsprov i sjötrafiken. De här båda förslagen har ju funnits länge. Förslagen har kommit genom utredningar, men sedan har det inte blivit något av dem. Kustbevakningen är också beredd att ta på sig de här uppgifterna. Man behöver en viss utbildning naturligtvis, men man är beredd att ta på sig uppgifterna. Det ska vi naturligtvis se till att det kan genomföras. Det är väldigt positivt när det gäller de här båda frågorna, för regeringen planerar att lägga fram en proposition i år där man ska föreslå att Kustbevakningen ska få lov att utfärda ordningsbot. Jag ser fram emot det förslaget. En utredning pågår också som kommer att ta upp det här med utandningsprovet. De ska lägga fram sitt förslag i december. Nu får vi verkligen hoppas att den här utredningen inte läggs på en hylla och samlar damm utan att den också resulterar i en proposition från regeringen så att vi kan lösa den här frågan också. Eftersom båda dessa frågor så att säga ligger i pipeline har jag inte reserverat mig i det här fallet. Jag har i stället lagt fram ett särskilt yttrande. Jag kommer naturligtvis att följa upp de här frågorna. Jag kommer också att återkomma, framför allt om det inte kommer något realt ut ur den här utredningen. Det finns ett förslag bland dem som vi har lagt fram i en fråga som dock inte ser ut att lösas nu. Det är att Kustbevakningen ska få rätt att göra kontroll av ålder, fart och nykterhet för snöskoter och terrängfordon som framförs när vattnet är fruset. Kustbevakningen är ju den enda myndighet som övervakar sjötrafiken i kust och skärgårdsområdet och till havs under vintertid. Man har i dag rätt att göra fartkontroller och rapportera sjöfylleri på vanligt, öppet vatten. Jag kan inte se något hinder mot att samma regelverk kan tillämpas i fråga om trafik på fruset vatten. Vi vet att det är mycket stora problem med att speciellt ungdomar kör snöskoter på isen. Det har också varit en hel del bekymmer med olyckor och annat. När isarna ligger, det är den regel som finns i dag, betraktas inte den trafik som sker på isen som sjötrafik. Därmed kan den inte läggas under den lagstiftningen. Det fordras en lagändring för att få till stånd det här. Men att inte utnyttja Kustbevakningen leder till att vissa överträdelser inte beivras, vilket hade varit viktigt just för säkerheten, eller till att man belastar polis och åklagare med de här ärendena i stället för att kunna avlasta dem. I det här fallet skulle till exempel även den trafik där föraren kör onykter kunna kontrolleras om Kustbevakningen fick den här möjligheten. Med det här, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag har egentligen bara en väldigt enkel fråga till Berit Jóhannesson. Jag försökte i talarstolen nyss redogöra för hur jag har sökt efter goda argument för att inte reglera ansvaret för fartyg som har sjunkit till botten i Sverige och som utgör en fara både för sjösäkerheten och för miljön. Jag kanske ska understryka att det inte i den här fasen är någon kostnadsfråga. Det handlar egentligen bara om att klarlägga vem som har ansvaret för bortforsling av de här miljöfarliga fordonen eller farkosterna. Min fråga återigen, Berit Jóhannesson: Har Berit Jóhannesson, eftersom hon inte biträder den uppfattning som de borgerliga partierna och Miljöpartiet har enats om, kunnat finna några argument på den här punkten som är hållbara för att fortsätta se tiden an och avvakta utvecklingen?
Fru talman! Allan Widman har all rätt att göra det - att beklaga. Men det är faktiskt så att när vi nu ska få ett internationellt regelverk är det väldigt bra att vårt eget regelverk anpassas till det. Avvaktar man kan man faktiskt få ett regelverk som för svensk del anpassas till IMO. Därmed är det mycket lättare. Jag tror det, och jag vidhåller min ståndpunkt.

Fru talman! Äganderätten tycker jag är oerhört värdefull. Den som äger en båt, ett fartyg, ska ta ansvaret. Vi ska så långt det är möjligt undersöka vem som är ägaren. Det är ägaren som ska betala och ansvara för att frakta bort resterna av det vrak som finns kvar. Så är det absolut. Risken här är att det, om vi på något sätt skulle gå före, kommer andra regler från IMO. Vi ska kraftfullt driva de svenska åsikterna i IMO så att vi tillsammans får samma internationella regler och gör på ett likvärdigt sätt. Sjöfartsverket undanröjer fartyg som ställer till det för fisket eller för sjöfarten. Ligger fartygen sjunkna eller om de på något vis är i vägen för sjöfarten är det alltså Sjöfartsverket som undanröjer fartygen. De kan alltså inte bara ligga kvar därför att man inte har lust att göra något, som du antydde här, utan man är tvungen att ta bort fartyg som är i vägen för fisket eller sjöfarten. När det gäller dumpningen är jag faktiskt orolig. På många områden kan man se tendenser till att om det är svagare regler i ett land så används reglerna i det landet. Jag kan dra paralleller till hur det varit med oljan tidigare. Vi har ju sett att vissa länder får bekymmer om olja dumpas utanför vissa kuster. Jag vill att vi avvaktar i den här delen för att se vad det handlar om.

Fru talman! Jag hävdar fortfarande att eftersom vi är de som är starka i IMO och driver de här frågorna från svensk sida skulle jag bli mycket förvånad om reglerna skulle avvika eller gå stick i stäv med vad Sverige vill. Det är vi som, tror jag, till väldigt stor del sätter gränserna för vad som kommer att hända. Vi är mycket intresserade av de här frågorna och driver dem. Vad gäller de två andra frågorna har jag samma svar som tidigare. Jag vet vem som är ansvarig, och jag tycker att den som äger ett vrak i första hand är den som ska ta reda på vraket. Vi ska noga kolla vem som är ägare.

Fru talman! Det är fortfarande samma svar: Sjöfartsverket är de som har ansvar för de båtar som ligger i farleder och som ligger i vägen för fisket eller sjöfarten och de som ser till att båtarna flyttas. Det är de båtarna jag talar om. Det här kommer Sjöfartsverket också fortsatt att göra. Tillsammans ska vi ha samma regler som IMO, den internationella sjöfartsorganisationen - inte som EU. Här ska vi jobba vidare, och vi ska driva frågorna så att det blir en svensk prägel över det hela. Jag tror att det finns många utländska båtar i Sverige i dag; det kan jag se. Jag är nämligen också båtmänniska och har tillbringat oerhört många år till sjöss. Nästan så länge jag levt har jag varit till sjöss. Jag har sett många utländska båtar i våra hamnar. Jag menar inte att man i dag systematiskt gör på nämnda vis, men det finns en oro för att det kan bli så i framtiden. Jag tror att vi med samma regler får samma grund att stå på för alla länder. Ett båtregister är jag väldigt mycket för. Jag tror att det kan bli en mycket större ordning om det finns någon form av nummer eller registrering på båtarna, och jag förstår visst att man kan ge sig på att ta bort skyltar på bilar. Men de flesta bilar hamnar nog där de ska.

Fru talman! Jag ska prata om vrak, vilket jag hört att andra pratat om en hel del här tidigare. Frågan vem som bär ansvaret för omhändertagande av strandade vrak som är yngre än 100 år gamla och som ligger utmed våra stränder, kuster och skärgårdar är oerhört komplicerad, något som ni andra har varit inne på, och den är förvirrad. Det är väldigt många myndigheter som är inblandade och som på olika sätt är ansvariga helt eller delvis. Det är Polisen, ofta i praktiken Sjöpolisen. Det är Kustbevakningen när det gäller miljöskydd. Det är tingsrätt och hovrätt när det gäller domstolsbeslut för brottmål. Det är kronofogdemyndigheten när det gäller handräckning för flyttning. Det är länsstyrelsen inom naturskyddade områden. Det är kommunens miljö och hälsoskyddsmyndighet när det gäller nedskräpning, och det är Sjöfartsverket när det gäller farledsansvar och säkerhet. Så kan det naturligtvis vara markägare, markförvaltare, till exempel naturvårdsstiftelse, kommuner, företag och privatpersoner. Genom att ansvarsfrågan är så utspridd kan undanskaffandet av vrak som ligger ute i skärgården ta väldigt lång tid. Det medför naturligtvis en stor risk för sjöfarten och även för miljön. Jag har under många år motionerat om att man skulle försöka hitta en samlad lagstiftning för att reglera ansvarsfrågan för vrak yngre än 100 år. Man kan säga att skam den som ger sig. Jag gav mig inte. Nu tycks ändå en majoritet i försvarsutskottet - det är jag väldigt tacksam för - ha insett att det är ett problem när det är så många inblandade. Om nu allt går vägen kommer man att begära att regeringen återkommer med en samlad lagstiftning. Jag är naturligtvis otroligt tacksam och glad för det och hoppas att regeringen snabbt ska komma till skott med frågan. Den här frågan är inte ny. Den har man hållit på med i 15 år. Alla de som brukar vara inblandade i denna fråga, till exempel Skärgårdsstiftelsen i Stockholmsområdet, har i åratal påtalat problemet. Det har stått väldigt mycket i medierna om det. Ändå har man låtit frågan bara glida med att säga att man tror att regeringen ska komma till skott. Fru talman! Jag hoppas att vi nu i eftermiddag äntligen ska komma till skott i denna vrakfråga, så att vi slipper se de här vraken i våra fina skärgårdsområden. Jag har lyssnat på debatten, och jag ska säga ett par ord om båtregister. Jag förstår att Socialdemokraterna gärna vill ha ett båtregister. Det är bara ett nästa steg för att få en båtskatt, och det vill inte jag ha.